Herr talman! Så var det aktuellt igen med den gamla otäcka taggtråden som finns i stor omfattning i skog och mark. Även om många enhälligt avstyrkta motioner passerar i kammaren utan något uttalande, kanske den principen inte behöver tillämpas vid alla tillfällen. Det ser även ut som om dagens sammanträde inte skulle bli så långvarigt, och jag kan försäkra kammaren att jag inte har för avsikt att avbryta eventuell lunchpaus med någon votering. Jag har både i år och i fjol begärt att sådana åtgärder skulle vidtagas beträffande eventuell taggtråd ute i markerna som inte längre fyller någon funktion utan bara är mer eller mindre till skada för människor och djur, att de som har ansvaret blir skyldiga att svara för en uppröjning i markerna. I år har representanter för de fyra partierna undertecknat motionen. När motionärerna fått motionen behandlad med en välvillig skrivning, kan det ifrågasättas om man skall uppta tiden med att påtala det förhållandet att motionen inte bifallits. Utskottet uttalar inledningsvis att man delar motionärernas uppfattning att effektiva åtgärder bör vidtagas för att få bort gammal taggtråd i naturen, men sedan fullföljs inte denna tankegång. Utskottets ställningstagande kommer tyvärr inte att leda till detta resultat. Utskottet gör på denna punkt samma uttalande som i fjol, nämligen att det i naturvårdslagen finns bestämmelser som är tillämpliga i detta fall och med vilka åsyftat resultat kan uppnås. För mitt vidkommande delar jag inte utskottets mening. Bestämmelserna i naturvårdslagen är i detta avseende alltför vagt utformade. Det skulle vara intressant med en redovisning av i vilka fall naturvårdslagen i detta hänseende har kommit till användning och vilka resultat som därvidlag har uppnåtts. I de fall då markerna ingår i naturreservat är det naturligt att det görs en uppröjning i markerna, men naturreservaten utgör ändå en obetydlig del av markerna i allmänhet. Utskottet åberopar även i år att i förarbetena till naturvårdslagen har uttalats att i vissa fall gammal taggtråd har betraktats som nedskräpning i naturen. Med mycket stor sannolikhet kan sägas att den uppfattningen inte finns i det allmänna medvetandet. Det är inte möjligt att sätta likhetstecken mellan det förhållandet att folk skräpar ned i naturen med engångsglas, plastoch plåtemballage, papper och allt slags gammalt skräp, för att inte tala om när lastbilar kör ut i naturen och välter av hela billass med sådant som man bara vill bli av med, och det förhållandet att det finns övergivna taggtrådsstängsel. Skillnaden är att detta gamla stängselmaterial en gång har haft en uppgift att fylla. Utskottet har tydligen inte påverkats särskilt mycket av den uppfattning som kommit till uttryck vid kontakten med kommittén för ett renare samhälle och som redovisas i utskottets utlåtande. Denna kommitté har i uppdrag att försöka lägga fram förslag som kan råda bot mot nedskräpningen i naturen. Frågan om den övergivna taggtråden har tagits upp. Men därom kommer ingenting att sägas i kommitténs kommande betänkande. Kommittén för ett renare samhälle uttalar att den har funnit sig böra begränsa utredningen till frågor om nedskräpning i ordets egentliga betydelse. Vad beträffar övergiven taggtråd, säger kommittén, har denna för det mesta kommit på plats helt lagenligt och inte för att ägaren skulle bli av med tråd som han ej haft bruk för. Enligt kommittén rör det sig alltså merendels inte om nedskräpning i egentlig bemärkelse. Just detta förhållande talar starkt för att här verkligen behövs en klar lagbestämmelse. Här räcker det inte till med några kringgående rörelser eller med ett påpekande att det nog finns en lagstiftning som är tillämplig och myndigheter som eventuellt kan ingripa. Om tredje lagutskottet lever i den tro som redovisas i utlåtandet, borde ändå som jag redan har sagt något resultat efter naturvårdslagens och naturvårdsverkets tillkomst kunna redovi Sas. Det har blivit alltmer vanligt när olika problem skall lösas att säga: Vi lägger uppgiften och bekymren på kommunerna. Så gör även tredje lagutskottet i detta ärende. Utskottet erinrar om att naturvården enligt 2 § naturvårdslagen är en kommunal angelägenhet. Man får dock inte glömma att kommunerna redan är hårt arbetstyngda och hårt skattetyngda. Det är säkert bara en förhoppning och ett önsketänkande av obetydligt värde att kommuner skall göra en insats av betydelse, utöver en uppröjning på egna marker. Självfallet kan man som utskottet förutsätter räkna med att kommunerna röjer upp i sina egna strövoch rekreationsområden. Men hur många kommuner saknar inte egna strövoch rekreationsområden? Många har inte heller behov av sådana områden. Det finns alltjämt många landsbygdsoch glesbygdskommuner där den allra största delen av markarealen kan betraktas som lämpligt fritidsområde. Utskottet har glömt att en mycket stor del — säkert ett övervägande flertal — av de medborgare som under sin fritid söker sig ut i naturen, ut i skog och mark för att där finna njutning och rekreation gör det med stöd av den oskrivna lagen om allemansrätten. Tredje lagutskottet glömmer också de hundratusentals människor som med stöd av allemansrätten strövar omkring i markerna och plockar skogens vilda bär, svamp osv. Utskottet glömmer de hundratusentals jägare som är ute i markerna och inte håller sig så mycket på iordningställda stigar och platser. Framför allt glömmer utskottet bort djurlivet och det förhållandet att ett inte ringa antal djur utsättes för kvalfulla lidanden och dör på grund av att det finns kvar så mycket av det otäcka stängselmaterial som taggtråden är. Ute i markerna hittas djur av skilda slag och olika storlek — rådjur, harar och fågel — som fastnat i gammal taggtråd vilken finns kvar utan någon annan uppgift än att vara till skada för djur och människor. De flesta av dessa djurtragedier blir inte upptäckta, men under 1968 har jag i tre fall läst i pressen att man hittat så stora djur som älgar — i två fall fullvuxna älgar — som blivit insnärjda i gammalt stängselmaterial och fått sitta där tills de svultit ihjäl. De olyckor och lidanden som förekommer inom djurvärlden i detta sammanhang borde tredje lagutskottet uppmärksamma litet mer. Enligt min mening skulle det vara av stort värde för djurlivet och för de många människor som vistas i skog och mark om det blev klart utsagt i en lagbestämmelse att de som har ansvaret för att mycket finns kvar av det gamla stängselmaterialet taggtråd skulle ha skyldighet att se till att detta försvann inom exempelvis en femårsperiod. Det skulle vara lämpligt, vilket utskottet uttalade förra året, att arbetsmarknadsstyrelsen lät arbetslösa deltaga i denna uppröjning som beredskapsarbete. På så sätt kunde även kostnaderna för den enskilde markägaren hållas nere. Herr talman! Det är meningslöst att ställa ett yrkande inför ett enhälligt utskottsutlåtande, och jag avstår från att göra detta, men jag har inte kunnat underlåta att framföra dessa synpunkter i ett enligt min mening angeläget ärende.

Herr talman! Herr Sveningsson avfyrade en ganska kraftig salva främst mot markägarna, men kanske också mot tredje lagutskottet. Jag är inte säker på att man får markägarnas förståelse genom en dylik utmaning.

Utskottets ledamöter är emellertid tveksamma om man skulle vinna något med en ytterligare lagstiftning. Det är ändå på det sättet att det finns vissa bestämmelser, även om utskottets ledamöter är medvetna om att man inte kan uppnå ett fullgott resultat med tilllämpning av dem. Därför har utskottet bl.a. rekommenderat att man skulle animera kommunerna att medverka till att gammal taggtråd borttages. Jag tror, tvärtemot vad herr Sveningsson anför, att kommunerna kan medverka i ganska stor utsträckning genom information. Nog måste det väl ändå vara en kommunal angelägenhet att sådan här taggtråd, som utsätter både djur och människor för fara, blir undanskaffad. Men jag tror ändå att motionerna och herr Sveningssons rekommendation, att man genom ett åläggande skulle se till att denna taggtråd kom bort, innebär att man går för långt. Vi skall ha klart för oss att den taggtråd som är mest riskfylld är den som är gömd av vegetation och buskage.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

Herr talman! Jag skulle egentligen bara vilja instämma i vad herr Sveningsson här har sagt. Jag står också som undertecknare på hans motion, och jag har därför givit uttryck för mina synpunkter i motionen. Jag vill dock ytterligare understryka vad han sade. Herr Sveningsson sade att han förutsatte att taggtråden är bortrensad inom naturreservat. Jag kan tyvärr tala om för honom att det finns rester av militär taggtråd från andra världskriget t.o.m. inom naturreservat. Taggtråden har inte blivit bortskaffad, och därför bör även de militära myndigheterna se till att de gör sin insats när det gäller taggtråden. Genom mitt yrke har jag också tillfälle att komma ut i naturen rätt mycket och konstatera att det finns åtskillig sådan taggtråd kvar. Jag tror att markägarna gärna skulle ta bort den, men de behöver den uppmaning och det stöd som en lagstiftning skulle ge dem. Man kommer sig inte för att röja bort taggtråden — man har mycket annat att göra — men finge man ett åläg gande skulle man ganska lätt ta bort taggtråden, vilket skulle betyda mycket framför allt för viltet, men även för människor som med utnyttjande av allemansrätten vandrar omkring ute i markerna. Jag instämmer därför i det anförande som herr Sveningsson har hållit.

Herr talman!

De engagemang av religiös och ideell art som många människor känner gör det möjligt för en del organisationer att räcka en hjälpande hand på ett smidigt och omedelbart sätt. Jag skall inte trötta med att räkna upp exempel på enskilda personers bidrag till sådan verksamhet. Jag vill bara erinra om att det förekommer hjälpverksamhet av varierande karaktär, inte minst på det humanitära området. Det är väl känt. Emellertid är dessa hjälpbehov mycket större än den hjälp man kan åstadkomma. En viss stimulans måste ändå till för att ytterligare animera denna hjälpande hand. Därför anser vi att staten borde vara med och stimulera litet grand liksom man har gjort förut. Exempel härpå finns också omnämnda i utskottsutlåtandet och i motionen. Jag har tidigare här i kammaren avgeit motioner om lämpliga åtgärder. Dessa motioner har kanske haft en annan inriktning och varit anorlunda uppbyggda än den som föreligger här i dag. Denna utgör så att säga en ny modell, men vi föreslår också att en utredning tillsättes om hur staten skall kunna träda in för att stimulera till hjälpåtgärder i detta syfte. Det skall vara åtgärder som — jag vill än en gång betona det, herr talman — på ett smidigt sätt ger stöd åt de organisationer som är nämnda i motionen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den i utskottsutlåtandet föreliggande reservationen.
Herr talman! Detta ärende är ju så bekant för riksdagens ledamöter att jag kan fatta mig ganska kort. Motioner med likartat innehåll har behandlats av riksdagen under många år och kommer igen i varierande former. Tidigare hemställdes i motsvarande motioner att staten skulle tillskjuta samma belopp som frivilliga gåvor ger. Nu har anspråken krympt ihop till en hemställan om 10 procents statsbidrag i förhållande till de privata gåvorna. Det är uppenbart att man inte behöver orda mycket om behovet för ideella organisationer av att få ekonomiska resurser, därom är vi väl helt eniga. Däremot är vi inte alls eniga om den metod motionärerna och reservanterna förordar, dvs. att staten utan vidare, så att säga in blanco, skulle åta sig att skjuta till ytterligare 10 procent till det belopp för ideella ändamål etc. som privata gåvor och donationer inbringar. En sådan anslagsprincip är helt främmande för riksdagens behandling av statsbidrag i andra avseenden. Tvärtom har vi en ytterligt ingående och noggrann prövning av varje statsanslag som utgår. Att ge avkall på den principen skulle innebära ett frångående av grundläggande behandlingsmetoden i budgetarbetet. Det skulle också bli omöjligt att förutse och bedöma den ekonomiska räckvidden av ett sådant åtagande, och därför är förslaget inte hållbart. Motionärerna och reservanterna har inte ens kunnat få med sig närstående partier. I det särskilda yttrandet har folkpartiet och moderata samlingspartiet helt underkänt reservanternas metod och ansett att den vägen inte är framkomlig. Man har pekat på den stora och invecklade administrativa apparat som skulle erfordras för att behärska det föreslagna systemet. Jag hemställer om bifall till beredningsutskottets utlåtande.
Herr talman! Såsom herr Möller redan har anfört har folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet inte kunnat gå med på att tillstyrka motionen. Den främsta anledningen därtill är att motionen utmynnar i en begäran om en ny utredning. Vi anser inte att en sådan nämnvärt skulle komma att befrämja syftet. Det är skada att själva motionen inte finns med i utlåtandet — ledamöterna borde ha kunnat få läsa den. Det förhåller sig nämligen så att i själva motionen finns en del sakligt oriktiga uppgifter. Självfallet vill man inte vara med om att tillstyrka en motion under sådana förutsättningar. I motionen sägs t.ex. att det förekommer två så att säga divergerande strömningar. Den ena går åt det hållet att uppgifterna blir större och större, och den andra åt det hållet att inkomsterna inom dessa ideella föreningar blir mindre och mindre. Var och en av oss som arbetar i dessa ideella föreningar och kristna församlingar vet ju att inkomsterna de facto blir större och större. Jag vet inte var motionärerna fått uppgifterna om att de blir mindre och mindre. Vidare refererar man till det ekonomiska incitamentet som en inspirationskälla för fortsatt arbete. Även detta måste jag underkänna. Vi anser att den inspiration som varje förening eller ideell rörelse kan hämta skall ligga på andra områden än att få pengar av staten, även om statens pengar skulle komma till god användning — därom råder ingen tvekan.

Fördenskull har vi varit med om att avstyrka motionen och i ett särskilt yttrande framfört några av våra synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens utrikesministern för svaret på min fråga. Tyvärr innehöll det praktiskt taget ingenting nytt. Det är nu tolfte dagen sedan ifrågavarande segelbåt uppbringades av kineserna mellan Hongkong och Macao. De uppgifter som förekommit i pressen har ju varit mycket sparsamma och delvis motsägande. Man får väl förmoda att uppbringandet har skett på kinesiskt farvatten. Farvattnen mellan Hongkong och Macao är enligt vad jag förstår på ett ganska svåröverskådligt sätt uppdelade mellan Kina, Hongkong och den portugisiska kolonin. Det kan tänkas att en del av de kinesiska farvattnen är förbjudna för genomfart och att förklaringen till uppbringandet är att söka i detta. Vi har ju själva i vissa fall utfärdat förbud att befara en del av våra egna farvatten, som eljest i princip är öppna för civil sjöfart. Den demarsch som utrikesministern talade om gjorde ambassadör Petri i Peking förra torsdagen, enligt vad som framgår av tidningarna. Det har alltså gått en vecka sedan dess, och som jag förstår har ingen förnyad hänvändelse gjorts under den tiden och heller ingenting kommit till ambassadens kännedom som är värt att meddela. I radions morgoneko i dag rapporterades det från Hongkong att man nu väntade att de tre båtar som uppbringats skulle komma att friges när det kinesiska nyårsfirandet var avslutat. Vi hoppas naturligtvis att dessa förväntningar inte skall svikas. Men om ingenting skulle ske under de närmaste dagarna, förutsätter jag att ambassadören i Peking får instruktioner att göra en förnyad framställning i Kinas utrikesministerium.

Styrelsen har vid bestämmandet av tidpunkten för nedskärningen tagit hänsyn till att arbetsmarknadsläget växlar mellan olika delar av landet. Detta har kommit till uttryck i att nedskärningen sätts in senare i skogslänen än i de sydoch mellansvenska länen. I fråga om Gävleborgs län sätts den in den 3 april. Hänsyn har dessutom tagits till de svårigheter som möter bl.a. de handikappade och den äldre, lokalt bundna arbetskraften i samband med att omfattningen av beredskapsarbetena minskas. Efterfrågan på arbetskraft kan väntas stiga ytterligare under den närmaste tiden. Detta gäller också Gävleborgs län. Utsikterna till arbetsplacering på öppna marknaden av dem som kommer att beröras av nedskärningen av beredskapsarbetena bör därför kunna bedömas med tillförsikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det andades tillförsikt och ville ge någonting av den också till oss gävleborgare. Jag är nog en aning tveksam, om läget verkligen ger anledning till sådan tillförsikt. Arbetsmarknadsstyrelsens propåer att — jag måste säga drastiskt — skära ned beredskapsarbetena har i våra trakter liksom i övriga delar av Norrland, Dalarna och Värmland blivit en mycket stor fråga. De har fyllt tidningarnas första sidor med stora rubriker, och många kommunalnämnder och samarbetsnämnder har sammanträtt för att diskutera det uppkomna läget. I Gävleborgs län t.ex. hade vi den 10 februari 2983 arbetslösa. Detta är 19 fler än vid samma tid förra året. Det är den högsta siffra som på senare tid över huvud taget registrerats under februari månad i vårt län. Förhållandet torde vara likadant i övriga norrlandslän — eller ännu sämre. Vi hade 1234 personer i beredskapsarbete, och i fjol sommar var antalet inte mindre än 1 361. Man frågar sig hur situationen nu kommer att bli. Vi har fler arbetslösa och vi skall skära ned beredskapsarbetena, där 1200 personer är sysselsatta. Visserligen kommer några s.k. T-arbeten att fortsätta men huvuddelen av arbetena kommer att skäras ned. Jag vill uttala den förhoppningen att inrikesministern välvilligt skall pröva de förslag till avsteg från arbetsmarknadsstyrelsens propåer som kommer att framställas från olika länsarbetsnämnder. I Gävleborgs län har länsarbetsnämnden sammanträtt i dag och beslutat ansöka om dispens för en del viktiga arbeten. Jag tror att den nye inrikesministern redan är rätt väl informerad om förhållandena i våra norrländska trakter, inte minst i Gävleborgs län. Jag skulle tro att vår landshövding redan varit i kontakt med inrikesministern för att lägga fram de mycket allvarliga problem som vi har på sysselsättningssidan.
Herr talman! Herr Olsson har rätt när han förmodar att jag blivit informerad om förhållandena i Gävleborgs län. Jag hade nämligen tillfälle att besöka länet strax efter det att jag tillträtt som inrikesminister och sedan har jag också blivit uppvaktad av en delegation från länet. Jag skulle kunna tillägga att jag under den här korta tiden blivit uppvaktad av många delegationer och fått många framställningar, inte minst i den här frågan. Det finns många som anser att man borde avstå från att lägga ned beredskapsarbetena och många som finner det angeläget att den verksamheten bibehålles på samma höga nivå som i fjol. I flertalet fall har jag framhållit att det finns tydliga tecken på en ökad efterfrågan på arbetskraft, visserligen mera markerade på andra håll än i Gävleborgs län. Herr Olsson ser på utvecklingen ur det mest dystra perspektivet och påpekar att arbetslösheten har ökat, och därför vill jag erinra om att det också finns en glädjande utveckling på sina håll när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Årets siffra för efterfrågan ligger 158 över den som gällde motsvarande tid i fjol. Det är självfallet omöjligt för mig att ge ett sådant löfte som herr Olsson anser att jag bör ge. Det vore oriktigt att göra det. Skulle plötsligt mot förmodan en omsvängning i konjunkturen inträffa, är det självklart att arbetsmarknadsstyrelsen — utan = påstötning kommer att ändra sin attityd. Jag vill understryka att vad beträffar Gävleborgs län har man ändå tagit den hänsynen, att det först om någon tid kommer att bli aktuellt att skära ned arbetena.

Herr talman! Inrikesministern pekar på det förändrade läge som inträtt därigenom att vi har fått betydligt större efterfrågan på arbetskraft. Det omnämns också i svaret, där det sägs t.ex. att antalet lediga platser nu ligger på samma nivå som 1964. Jag vill emellertid erinra om att arbetslöshetssiffran för år 1964 ligger vid ungefär hälften av den nuvarande, ungefär 27 000 mot nu över 50 000. Det gör dagens situation mindre ljus. Enligt uppgifter som jag fick alldeles nyss uppgick antalet lediga platser i Gävleborgs län i december förra året till 985. Av tabellen framgår att antalet nu har minskat. Jag vill emellertid understryka att jag inte hunnit kontrollera dessa uppgifter. Jag ifrågasätter vad det tjänar till att arbetsmarknadsstyrelsen ånyo — det är ett par år sedan det skedde förra gången — kommer med sådana här chockartade påbud om att praktiskt taget alla beredskapsarbeten skall dras in.

Man frågar sig om inte den situationen kan uppstå att dessa människor blir utan sysselsättning när våren kommer. Kanske måste de då nöja sig med kontantersättning. Här har de slitit ont i snö och kyla och utfört ur deras synpunkt kanske föga meningsfyllda sysslor, och när våren kommer och de skulle kunna göra en meningsfylld insats blir de friställda. Jag tror att den känsla dessa arbetslösa får inte är den riktiga, den som vi bör söka uppnå. Över huvud taget tror jag också att man borde föra in i bilden frågan om fördelningen av arbetstillfällena. Arbetsmarknadsstyrel sen påpekar att man bör satsa på att flytta om arbetskraften eftersom de lediga platserna finns i södra Sverige. Borde man inte nu passa på att också se till att jämna ut sysselsättningstillfällena, att försöka att med olika medel flytta över flera sysselsättningstillfällen till de norrländska områdena i stället för att som nu mera koncentrerat än tidigare satsa på ytterligare flyttning till de södra och mellersta delarna från de norrländska områdena? Mycket skulle vara att vinna genom att nu satsa även på Norrland.
Herr talman! Herr Olsson och jag kunde nog stå en lång stund här och mata varandra med siffror som alla i och för sig kan vara riktiga, men om man gör jämförelserna på olika sätt kommer man naturligtvis till helt olika resultat. Jag har ingen anledning att betvivla att den uppgift som jag gav, en jämförelse mellan februari i år och samma månad förra året sådan den lämnats av arbetsmarknadsstyrelsen, är riktig. Men för tydlighetens skull vill jag säga att den omständigheten att man reducerar de allmänna beredskapsarbetena och vissa av de andra särskilda beredskapsarbetena inte betyder att allt detta försvinner. Jag säger detta som ett förtydligande, eftersom herr Olssons inlägg kunde ge motsatt intryck. Om vi nu i februari har något över 1100 personer i beredskapsarbeten, så räknar vi med att i sommar ha praktiskt taget hälften kvar — 555 som skall stanna kvar i beredskapsarbeten. Det gäller sådana grupper som handikappade och andra, där man får ta den hänsyn som herr Olsson efterlyste.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag anser det vara ur hälsosynpunkt försvarligt att vintertid låta s.k. cykeltolkning ingå i militära övningar. För att förebygga personskador är de föreskrifter som finns för cykeltolkning och för övningar i stark kyla restriktiva i sin nuvarande utformning. Vissa nya erfarenheter rörande kylans inverkan har framkommit, och dessa håller nu på att inarbetas i föreskrifterna för att underlätta den militäre chefens bedömning om tolkning kan genomföras. Detaljerade anvisningar för uppträdande i stark kyla är utgivna. Möjligheterna att skydda sig mot kyla har förbättrats genom den <vinterutrustning, som under senare år tilldelats soldaterna och som tagits fram efter omfattande försök vid försvarets forskningsanstalt. Med hänsyn till de restriktiva bestämmelserna för cykeltolkning vintertid och den moderna vinterutrustningen för personalen anser jag att cykeltolkning i nuvarande omfattning kan bedrivas utan hälsorisk även under denna årstid.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Andersson för svaret på min fråga.

Jag kan på intet sätt svara för att tidningsuppgifterna är riktiga, men enligt dessa uppgifter skulle en regementsläkare varit tillfrågad och gjort följande uttalande: »Pojkarna måste ha haft ett helvete. Det är alltid farligt med denna cykeltolkning. Nu på vintern tillkommer andra faromoment — kylan, snön som slår i ansiktet, dålig sikt och halka. Vi regementsläkare har samtliga opponerat oss mot detta transportsätt. Jag talade också med regementschefen före avmarschen och varnade honom. Befälet tar på sig ett stort ansvar.» Jag tillhör ingalunda dem som menar att militära övningar kan genomföras utan skaderisker — det är inte möjligt att träna för en verksamhet som är rent omänsklig utan att ta vissa risker. Vad jag anser att man bör eftersträva är en något så när vettig anpassning till de förhållanden som för tillfället råder. Det har sagts mig att inte bara stark kyla rådde vid det här tillfället utan också en intensiv blåst, vilket i samband med förekommande lätt snöfall måste vara otroligt besvärligt i detta sammanhang. För den som själv har försökt sig på sådan aktivitet — och då under betydligt gynnsammare förhållanden — står det utan vidare klart att detta måste medföra vissa hälsorisker. Men jag skulle här ändå vilja göra en följdfråga — det framgår inte av svaret vad de detaljerade föreskrifterna innehåller. Jag skulle också vilja fråga om man inte kan tänka sig något annat sätt att förflytta truppen vid behov av snabba transporter. Jag menar att det bör vara möjligt att komma fram till andra och mera mänskliga transportsätt. Eller också kan man väl tänka sig att lägga om Övningarna så att de vid tillfälligt uppträdande besvärligt väder inte behöver genomföras på det sätt som man ursprungligen hade tlänkt sig.
Herr talman! Först några ord om den transport som den 17 februari genomfördes med trupp från 117. Temperaturen var vid avmarsch klockan 10 på morgonen — 10 grader, men stark vind rådde. Transporten pågick hela dagen och efter hand steg temperaturen. Strängaste kyla var alltså — 10 grader. Soldaterna, som var mycket vana vid cykling och cykeltolkning efter många månaders träning, var utöver uniform utrustade med snödräkt, päls med pälsfoder, ansiktsskydd, och alla var friska både före och efter marschen. Inga olycksfall inträffade. Det som har väckt uppmärksamhet är påståenden i några tidningar att läkarna hade avrått från denna marsch. Översten på I 17 har försäkrat mig att så ingalunda är fallet. Han har inte fått någon avrådan från någon läkare. De bestämmelser som finns medger honom att ned till en temperatur av — 10 grader genomföra en sådan här övning. Tyvärr har vi ju inga andra transportmedel för en mycket stor del av vårt infanteri än cyklar. Vi har utprovat en ny personaltransportkärra. Anskaffningen av den, till mycket höga kostnader, kommer att påbörjas troligen nästa budgetår, och det tar tyvärr — med hänsyn till de många miljoner detta kostar — många år innan vi helt kan övergå till den nya transportmetoden. Därför har vi ingenting annat att göra än att utnyttja cyklarna. Här vill jag bara påpeka att alternativet till cykeltolkning, som sker efter traktor, är att cykla, dvs. trampa. Därvidlag har oftast pojkarna själva fått om inte bestämma så i varje fall uttala sig. Bataljonen från I 17 fick före denna marsch frågan ställd till sig: Vill ni cykla eller skall vi ta tolkning? 91 procent av bataljonen valde cykeltolkning, 6 procent ville hellre cykla och 3 procent visste inte vad de skulle bestämma sig för. Marschen som sådan är genomförd helt enligt de grundläggande föreskrif ter som är utgivna av arméstaben, och alla möjliga försiktighetsåtgärder var vidtagna. Vindskyddade «rastplatser fanns ordnade. Så långt jag förstår förekom en utmärkt kontroll av polis och av samtliga befäl inom bataljonen. Jag tror inte man kan rikta någon anmärkning mot detta, utan vad som har föranlett frågorna i båda kamrarna måste vara oriktiga uppgifter i tidningarna.
Herr talman! Jag är ledsen om jag liksom mina kamrater i medkammaren har blivit vilseledd av oriktiga tidningsuppgifter. Emellertid finns ju anledning anta att det inte är någon rök utan eld. Det lär både nu och tidigare ha förekommit att svåra övningar genomförts utan att de varit alldeles framtvingade av omständigheterna. Omröstningen var mycket intressant. Jag föreställer mig att den skedde fjorton dagar tidigare i vackert väder, då grabbarna tänkte sig en semesterutflykt i behaglig temperatur. Jag är ganska säker på att en omröstning den dag övningen genomfördes skulle ha gett ett annat resultat. Jag är däremot mycket tacksam över det svar statsrådet i sitt andra anförande lämnade, att man förbereder andra transportsätt. Jag förstår att det kostar mycket pengar, men jag vill uttala en förhoppning om att man skall anse denna materielanskaffning väl så angelägen som mången annan och på så sätt snarast möjligt komma fram till säkrare och dessutom väsentligt snabbare förflyttningsmetoder. Jag är alltså, herr talman, beredd att uttala den förhoppningen att statsrådet, som inte sällan har visat sig positiv till de framställningar som då och då kommer från den värnpliktiga personalen, också i detta sammanhang är beredd att verkligen göra en effektiv insats. Med detta tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Sörenson har frågat om jag vill ta några initiativ för att effektivisera informationen till handikappade om de olika slag av stödåtgärder och ekonomiska bidrag som tillkommer dem, t.ex. genom centrala upplysningsbyråer. De statliga anslagen till åtgärder för handikappade, inräknat förtidspensioner och andra pensionsförmåner till handikappade, beräknas nästa budgetår till sammanlagt nära 2000 milj.kr. Det är utomordentligt viktigt att alla som berörs av de olika samhällsinsatserna får vetskap om sina rättigheter. Mycket görs redan för att sprida kunskap om gällande förmåner. Det ingår i informationsutredningens uppdrag att finna former för att ytterligare effektivisera den sociala informationen. Handikapputredningen har ett liknande, mera specialiserat uppdrag när det gäller upplysningen till handikappade och deras familjer. Inom socialdepartementet har vidare tillsatts en arbetsgrupp som har att förbereda utgivandet av en social informationsbroschyr för allmänheten. Åtskilliga initiativ har sålunda tagits, och jag är självfallet öppen för tanken att aktualisera ytterligare åtgärder på detta område. uppdrag som har lämnats till socialutredningen beträffande socialcentra inom kommunerna. Jag vill emellertid erinra om att försäkringskassorna i stor utsträckning kommit att spela en sådan roll. Som bekant pågår nu en brett upplagd informationskampanj från försäkringskasseförbundets sida om försäkringskassorna och socialförsäkringen. En väsentlig information förmedlas till handikappade även på annat sätt än genom de vanliga informationskanalerna. De handikappades organisationer bedriver sålunda en viktig upplysningsverksamhet direkt till sina medlemmar. När det t.ex. gäller informationen om kostnadsfria hjälpmedel lämnar också personalen inom sjukvården information vid sina kontakter med handikappade. Denna direktinformation är mycket betydelsefull, och det finns anledning att vidareutveckla den, om möjligt på flera områden.

Herr talman! Herr Sörenson vidgade frågan till att omfatta en sak som vi ofta diskuterat i det här huset, nämligen hur man bryter den isolering som t.ex. handikappade människor kan råka in i. Den ändring i socialhjälpslagen som vi gjorde i fjol, varigenom kommunerna åläggs en uppsökande verksamhet, är självfallet ett viktigt bidrag, men mer behöver göras. Herr Sörenson har emellertid ställt en mera konkret fråga om informationen. Eftersom han själv sitter i handikapputredningen har han, föreställer jag mig, goda möjligheter att vid utformningen av det förslag som så småningom kommer även beakta dessa ting. Låt mig bara göra ett par kompletterande anmärkningar. Det händer ändå en hel del på detta område. Socialstyrelsen utsände, när de nya bidragsreglerna började gälla den 1 juli 1968, tilllämpningsföreskrifter för de nya hjälpmedelsreglerna till alla sjukhus, till tjänsteläkare, distriktssköterskor och andra ordinatörer. Handikappinstitutet bedriver information i mera lättsmält form — kanske man kan säga — i sitt informationsblad som =: distribueras ganska rikligt över landet. Handikappinstitutet har också kursverksamhet för landstingsfolk, kommunfolk och handikapporganisationer. Socialstyrelsen har nyligen i en enkät frågat landstingen hur de har anpassat sin hjälpmedelsorganisation till de nya bestämmelserna om bi. a. hushållsmaskiner. Svaren har nu börjat komma in, och styrelsen tänker välja ut tre å fyra av de bästa modellerna och distribuera dem till alla landsting. Detta kommer att ske inom en relativt kort tid. Socialstyrelsen samarbetar i dessa frågor med det nyinrättade handikappinstitutet. Låt mig allra sist tillägga, att handikappinstitutet självt förbereder en ny modern broschyr om de hjälpmedel som blev statsbidragsberättigade förra året. Jag har velat komplettera med denna lilla redogörelse för att belysa att mycket är i gång på området, och jag hoppas att allt detta skall leda till ett sådant resultat att vi verkligen når ut till de personer som herr Sörenson talar om.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig om vi av säkerhetsskäl och från miljöoch nedskräpningssynpunkt inte snart är mogna att slopa salt som vägförbättringsmedel. Vidare har herr Tistad frågat om jag anser att saltbehandling av vägar, som tillämpas av statens vägverk i vissa delar av landet, är en lämplig metod för snöröjning. Salter används inom väghållningen sommartid för dammbindning och vintertid vid halkbekämpning. Dammbindning sker av tekniska och hygieniska skäl samt av trafiksäkerhetsskäl. Den är nödvändig på alla grusvägar utom de minst trafikerade. Försök pågår med dammbindning genom vissa oljetyper, men det kan ännu inte avgöras om man härigenom vinner några fördelar från t.ex. miljösynpunkt. Halkbekämpning sker med mekanisk eller kemisk metod. Vid den mekaniska metoden förbättras friktionen på en hal vägbana med sand. Sanden tillförs en liten mängd salt för att frysning och klumpbildning skall förhindras och för att sanden i någon mån skall fästa vid isen på vägbanan. På vägar med stor trafik behövs en större saltmängd för att man skall nå denna fästverkan. Trots detta ligger sanden sällan kvar någon längre tid utan sandningen måste upprepas ofta. På mycket starkt trafikerade vägar är det från trafiksäkerhetssynpunkt inte försvarligt att is eller isbark ligger kvar på vägbanan i dagar eller veckor även om den är sandad. Vägverket, som funnit den mekaniska metoden ge allt mindre verkan i takt med ökande trafik, prövar därför nu på vissa vägar i södra och mellersta Sverige halkbekämpning med kemisk metod, som innebär att man förhindrar uppkomst av is genom att omedelbart före eller under pågående snöfall sprida en liten mängd salt på vägbanan. Snön övergår då till modd som avlägsnas med snöröjningsredskap. Avsikten är att åstadkomma en helt snöoch isfri vägbana snabbast möjligt. Pågående försök har visat goda resultat när det gäller att åstadkomma halkfria vägar. En stor fördel är att man härigenom kan förebygga uppkomsten av halka, medan man vid den mekaniska metoden försöker förbättra friktionen på en redan hal vägbana. Olägenheter har emellertid visat sig kunna uppstå då vägbanan vid vissa väderlekstyper kan bli kladdig efter saltbehandling. Vid möten, omkörningar o. d. kan detta medföra nedsatt sikt och igensmutsade strålkastare. Saltet kan även ha olägenheter från rostskadesynpunkt. Fördelarna med den kemiska metoden har dock ansetts överstiga nackdelarna vid en tekniskt riktig hantering varför vägverket under innevarande vinter fortsatt och utökat proven. Vägverket undersöker kontinuerligt om andra medel än salt kan användas för halkbekämpning. Enligt min mening talar hittillsvarande svenska och utländska erfarenheter för fortsatt halkhekämpning med kemisk metod. Men jag anser det angeläget att metoden utvecklas så att de olägenheter minskas som nu uppkommer vid vissa ogynnsamma betingelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Det är nu andra gången som jag besvärar kommunikationsministern med frågan om saltning av våra gator och vägar. Tidigare har jag haft allvarliga samtal om detta också med hans företrädare i ämbetet, statsråden Skoglund och Palme. Det kan förefalla alltför envist, men jag anser frågan så allvarlig, att jag inte vill släppa den — samtidigt som saltningsterrorn blir alltmer påfrestande. Denna fråga ställdes ju för ganska länge sedan när vi på västkusten hade mycket stora problem med saltningen. Jag skall för dagen inte sysselsätta mig med alla de nackdelar för människor och djur, korrosionsskador och tristess som följer med att man förvandlar vägarna till band av smutsig saltbemängd sörja. Saltningen sker ju för att öka trafiksäkerheten och anses av många tekniker, såsom vi har hört av statsrådet Lundkvists svar, som enda medlet att komma till rätta med halknings olyckorna. Om dess avigsidor talar tidningarnas spalter ett tillräckligt tydligt språk, inte minst på insändarsidorna. Jag skall gå direkt på trafiksäkerheten och vill ifrågasätta om saltningen, som på lång sikt undergräver bilarnas hållbarhet genom korrosion, inte också gör vägarna direkt trafikfarliga. Mitt exempel är från europaväg 3 mellan Göteborg och Alingsås, en sträcka som jag ofta trafikerar. På nyårsaftonen blev jag försenad på kontoret. Då jag på eftermiddagen for hem hade vägpersonalen tydligen ledigt, ty på en torr och ren om också något isbelagd väg kunde man göra en behaglig hemresa. På nyårsdagen hade jag ett ärende in till Göteborg. Då hade saltningsgubbarna vilat färdigt och vägen var ett uppblött brunsmutsigt band, där bilisterna trots att det var en motorväg ideligen stannade upp för att torka av vindrutorna, som med jämna mellanrum blev igensmorda av en blandning av vatten, salt, asfalt och gummipartiklar. Ändå körde vi i dagsljus. Men återfärden den 2 januari på kvällen blev den verkliga mardrömsresan och närmaste orsaken till att jag framställde denna fråga. Då hade man hunnit salta hela vägen. Sannolikt hade det också kommit någon nederbörd. Fast jag redan torkat av lyktor och vindruta en gång, blev det vid backen ovanför Jonsereds samhälle fullständigt beckmörkt omkring mig. En långtradare framför mig stänkte ytterligare ned min vagn mer och mer. Jag tänkte köra om men i uppförslutet mot vägtunneln körde en annan bil något underligt i försök att komma förbi långtradaren. Norr om tunneln, vid Jeriko, gav föraren upp sina omkörningsförsök men körde mycket vingligt för att plötsligt med ett hopp köra upp på mittremsan och stanna på tvären där. Långtradaren fortsatte men jag stannade, då jag trodde att den andra bilens förare blivit sjuk. När jag kom fram till denne satt han blek och apatisk. Hur är det, frågade jag. Svaret blev: »Det var förfärligt. Tänkte köra om då jag blev nedstänkt mer och mer, men då murades vindrutan igen totalt och jag försökte med vindrutespolaren. Det frös då till en ogenomtränglig gröt. Jag vet inte var jag är, tänkte bara på att stannä.» Herr kommunikationsminister, så skall vi väl inte ha det på våra vägar. Är saltningen för övrigt riktigt laglig?

Låt mig tillägga att vi nog bör vara försiktiga med kemikalier 1 naturen, allra helst som man inte ens kan vara säker på att de förbättrar trafiksäkerheten. Med visshet medför de mycket stora skador.

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret. Det är naturligtvis alldeles riktigt som statsrådet säger, att man med saltbehandling får halkfria vägar. Det skall jag inte på något sätt bestrida. Men man får onekligen betala ett rätt högt pris för det under vissa förhållanden. Först och främst måste vi räkna med en nedsmutsning av vägen och dess närmaste omgivningar som faktiskt inte kan beskrivas. Under tiden närmast efter ett snöfall har man därtill de problem med modden, som herr Skårman så vältaligt beskrev. Statens vägverk har rekommenderat oss att undvika omkörningar och dessutom att vi skall stanna då och då och torka av vindruta och strålkastare. Men om man stannar på vägrenen till en motorväg för att göra detta, får man där all den smuts på sig själv som annars skulle träffa vindruta och strålkastare. Man drar sig i det längsta för den metoden. Man gör det inte förrän det är alldeles nödvändigt. Dessutom måste man räkna med en nedsmutsning, som är förenad med både obehag och kostnader, av både människor, bilar och annan egendom. Folk drar in saltmodden i butiker och offentliga lokaler av olika slag, och i synnerhet butiksägare klagar över de stora obehag och kostnader som drabbar dem genom att deras heltäckande mattor blir förstörda på mycket kort tid. Så har vi korrosionsproblemet som man inte vet så mycket om. Vi läser uttalanden från myndighetspersoner i tidningarna där det sägs att plåten i nya bilar är så bra och väl rostskyddsbehandlad att man inte behöver bry sig om den frågan. Man tröstar oss också med att bilar i alla fall rostar och att saltet inte spelar någon roll i det avseendet. Därtill kommer en konstaterad förrostning också på broar och kablar. En bro i min hembygd påstås vara väldigt förstörd just av salt. Den allmänna miljöförstöringen genom saltningen är ännu helt outredd men inger allvarliga farhågor. Det sägs att 85 å 90 procent av det salt som läggs på vägarna hamnar i vattendrag och vållar försurning av sjöar och vattendrag. Det påstås också föreligga stora risker för flora och fauna. De som har sådana husdjur kan konstatera att hundar och katter får saltsår på tassarna. De går att tvätta av och hålla rena, men hur blir det med viltet som uppehåller sig i närheten av våra vägar? Vilka lidanden utsätts det för på grund av saltet? Detta är stora olägenheter, och jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet i slutet av sitt svar säger att det är »angeläget att metoden utvecklas så att de olägenheter minskas som nu uppkommer vid vissa ogynnsamma betingelser». Vid »vissa» ogynnsamma betingelser är en begränsning som jag inte riktigt vill skriva under på. Man bör försöka komma ifrån alla olägenheter som är förenade med saltbehandling. | Jag vet att statens vägverk har en verksamhet i gång med maskiner som skall fördela saltet, men är det inte också angeläget att kombinera saltspridningen med en rent mekanisk behandling av vägen, dvs. att försöka få bort så mycket som möjligt av snön? Ordentlig plogning förefaller mig vara något mycket angeläget. Det finns personer som påstår att man skulle kunna gå in för enbart snöröjning och sedan lita till dubbdäcken, som väl i så fall måste göras obligatoriska. Emellertid finns också andra kemiska medel, och det skulle vara intressant att höra om några resultat kan redovisas från det prov som enligt uppgifter i pressen har utförts på E 18 mellan Västerås och Köping med urea som ett alternativ till saltbehandlingen. Det provet har nu pågått i åtskilliga veckor, efter vad jag förstår. Kanske statsrådet kan säga någonting om resultatet? Med detta ber jag än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Som framgått av mitt svar är vi mycket väl medvetna om alla de olägenheter som är förknippade med saltet. Det är med vägsaltet som med andra ting, att det har både fördelar och nackdelar. Så långt vågar vi väl inte sträcka våra förhoppningar att vi tror oss om att finna ett medel som enbart har fördelar. Som jag redan sagt, följer såväl vägverket och väginstitutet som trafiksäkerhetsverket hela den här utvecklingen och söker vidta åtgärder av olika slag för att om möjligt begränsa olägenheterna. Det är klart att man — som herr Tistad också var inne på — är beredd Ang. saltet på vägarna att pröva andra medel, vilket också sker. Proven med urea, som herr Tistad berörde, görs av statens väginstitut i samarbete med vägverket. Man vill dels se om urea ger samma resultat som salt, dels få en kostnadsjämförelse mellan salt och urea, dvs. uppgift om hur stora mängder av varje medel som behövs för att hålla en vägbana i samma kondition. Jag kan för dagen inte ge något besked om de slutsatser som kan dras av dessa försök. Jag vill sålunda bara understryka att vi hela tiden har uppmärksamheten starkt riktad på detta problem och att vi också följer de försök som görs på det internationella planet för att ta till vara möjligheterna att minska de olägenheter vi för närvarande har i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Lundkvist för de uppmuntrande orden i slutet av hans anförande. Urea är emellertid ett konstgödningsämne, så det förorsakar väl då även en del problem ur naturvårdsssynpunkt. Det är mig bekant att försök också görs med klorkalcium, men detta är relativt dyrt; och det rör sig ju också här om kemikalier vilkas inverkan på lång sikt man inte vet någonting om. Jag tror att det många gånger skulle vara tillräckligt med enbart sandning. Många olyckor på västkusten har skyllts just på modden som uppstått på grund av saltspridningen. Tas modden bort omedelbart, är problemet ur världen vad beträffar trafiksäkerheten, men risken för miljöskador finns ju kvar. Modden fraktas inte bort, och saltet återvinns inte, utan det skyfflas ut på vägslänterna. Alléer och annan växtlighet skadas kanske inte de första åren, men på lång sikt är nog saltningen en mycket allvarlig sak. I Norrland har man rena vita vintervägar, och bilisterna lär sig köra på dem. Jag tror inte att det förekommer fler olyckor där. En sådan situation som vi hade på västkusten de första tio dagarna detta år var fullständigt olidlig. Jag tackar som sagt. De sista orden var uppmuntrande. Jag hoppas att det så småningom går upp för vägmyndigheterna liksom det tycks göra för motororganisationerna, att vägsaltet inte är det sista ordet i denna fråga.

Herr talman!

Skolöverstyrelsens insatser i kampen mot narkotikabruket bör ses som en del av skolans elevvårdande verksamhet. Arbetet leds av en särskild grupp, som verkar i nära kontakt med bl.a. ungdomsorganisationerna och de socialvårdande myndigheterna. Ett rapporteringssystem för uppföljning av utveck lingen på narkotikaområdet har byggts upp. Härigenom har man skapat förutsättningar för ingripanden från skolans sida. En särskild handbok har getts ut som stöd i undervisning och elevvård. Kurser och konferenser har anordnats för lärare, skolledare och personal inom elevvården. Vidare har framställts olika typer av läromedel, som utnyttjas även av ungdomsorganisationerna. Det är sålunda en rad åtgärder som man inom skolöverstyrelsen vidtagit för att komma till rätta med bruket av narkotika. Resultaten av dessa åtgärder är ännu inte möjliga att överblicka. Aktuella uppgifter visar emellertid att någon ökande trend i fråga om antalet nya fall av narkotikamissbruk bland skolungdom inte varit märkbar sedan hösten 1968. Regeringen har ansett det angeläget att man även vid de högre läroanstalterna riktar uppmärksamhet på narkotikaproblemet. Universitetskanslern ingår därför — liksom generaldirektören i skolöverstyrelsen — i det av regeringen tillsatta samarbetsorganet för bekämpning av narkotikamissbruket. Vidare har i ett särskilt beslut den 24 januari 1969 vederbörande högre läroanstalter anbefallts att vidta erforderliga åtgärder för att sprida information om narkotikaproblemet. Enligt vad jag erfarit har detta arbete inletts. Vad beträffar bruket av alkohol har skolöverstyrelsen under de senaste två åren gjort en omfattande kartläggning med hjälp av enkäter bland ungdom i skilda åldrar och skolformer. I sammand med revideringen av grundskolans läroplan — vilken riksdagen fattade beslut om förra året — kommer undervisningen om alkohol-, narkotikaoch tobaksproblemen att ges starkare ställning. Ett särskilt moment om bl.a. alkohol har införts i lärarutbildningen. Även Centralförbundet för nykterhetsundervisning gör betydelsefulla insatser på detta område, bl.a. genom materialframställning. Jag vill också framhålla att alkohol politiska utredningen — som enligt sina direktiv skall ägna uppmärksamhet även åt frågor rörande undervisningsoch upplysningsverksamhet i alkoholfrågan — för detta ändamål har tillsatt en särskild arbetsgrupp, som funnit det lämpligt att behandla alkohol-, narkotikaoch tobaksproblemen i ett sammanhang. Vidare bör nämnas att statens ungdomsråd, som har att medverka i upplysningsverksamhet rörande ungdom och alkohol, har kommit in till Kungl. Maj:t med förslag om upplysning i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna. Förslaget remissbehandlas f.n.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på denna interpellation. Nära två år har gått sedan statsrådet Palmes företrädare, ecklesiastikminister Ragnar Edenman, i en riksdagsdebatt utlovade att regeringen snarast skulle aktivisera samhällets resurser för att snabbt och kraftfullt möta det allvarliga narkotikaproblemet bland ungdomen. Med stigande oro har vi kunnat konstatera att utvecklingen inte gått mot det bättre utan snarare tvärtom. Narkotikaförsäljningen har sedan 1967 stigit kraftigt, den slutsatsen måste man väl dra av bl.a. det ökade antalet anhållanden för narkotikalangning. År 1967 anhölls 641 personer och 1968 mer än dubbelt så många eller 1546. Enbart i januari 1969 anhölls 555 personer.

Det är mot den bakgrunden jag har frågat mig: Vilken effekt fick de åtgärder skolöverstyrelsen presenterade i mars 1967. Har det blivit en kraftfull satsning inom skolan på det sätt som ecklesiastikminister Edenman då utlovade? Statsrådet Palme svarar på detta att resultaten ännu inte är möjliga att överblicka och tillägger att aktuella uppgifter visar att någon trend uppåt i fråga om antalet nya fall av narkotikamissbruk bland skolungdom inte varit märkbar sedan hösten 1968. Det sistnämnda beskedet tyder på att den intensiva debatt som förts i dessa frågor under hösten och vintern och vad som hittills har skett i form av motåtgärder kan ha stoppat den tidigare ökningen, så att vi nu befinner oss i ett status quo. Någon minskning av narkotikamissbruket har således inte kunnat inregistreras. Det är dock väl att märka att statsrådet för bedömningen utgår från en så sen tidpunkt som hösten 1968 — jag förmodar med början den 1 oktober, då ett nytt rapportsystem föreskrevs från skolöverstyrelsen. Utvecklingen för hela perioden från 1967 ger säkert en betydligt mörkare bild. Jag kan väl förstå att resultaten av de åtgärder som sattes in 1967 för att motverka narkotikamissbruket bland ungdom kan vara svåra att värdera, men jag vill fråga statsrådet Palme: Har man försökt? Det är ändå mycket väsentligt att pröva om de metoder som tillämpas är de bästa. Har de speciella aktionsgrupperna som det talas om i programmet tillsatts, och hur har de i så fall fungerat? Hur har det gått med föräldramedverkan? Hur med närvarokontrollen och dess uppföljning? Har lärarna fått den undervisningsmateriel de anser sig behöva? Vilken betydelse har samarbetsnämnderna haft? Etc. En sak tycks i varje fall vara klar, att döma av den undersökning som utförts av docent Erland Jonsson och fil. kand. Lars Svedergård i grundskolans nionde klass i Göteborg, nämligen att informationen om narkotika av elever na själva bedöms vara otillräcklig. I rapporten sägs det bland annat: »I samtliga grupper anser flertalet respondenter att skolan inte har gett dem tillräcklig information om narkotika och dess verkningar. Bara 1/4 av respondenterna svarar att informationen är tillräcklig, vilket pekar på att det trots den ökade informationsverksamhet som har bedrivits från skolhåll behövs ytterligare upplysning i denna fråga.» Var och en som tar del av den här rapportens nedslående resultat i fråga om skolans informationsgivning i narkotikafrågan måste undra: Vilka brister föreligger? Vad kan göras för att nå ett bättre resultat? De frågorna accentueras ytterligare när man av samma rapport får veta att »radio/TV och tidningar är de källor som ungdomarna tydligen får den mesta informationen ifrån. Föräldrar och lärare i skolan spelar en ungefär lika roll och är jämfört med massmedia betydligt underlägsna som informationsgivare.> Det är naturligtvis utmärkt, för att inte säga nödvändigt, att massmedia gör en insats i det här upplysningsarbetet, men skolans underlägsenhet är betänklig. Narkotikasituationen bedömdes i slutet av år 1968 vara så allvarlig att regeringen beslöt vidta nya åtgärder, vilka presenterades i ett tiopunktsprogram efter konferensen den 27 december förra året. I en av punkterna sägs att informationsoch upplysningsverksamheten i skolor och högre utbildningsantalter skall intensifieras. Mot bakgrund av Göteborgsundersökningens resultat tror jag att detta är väl motiverat, men hur skall det gå till? Om det ger interpellationssvaret knappast något besked. Det sägs att universitetskanslern och skolöverstyrelsens generaldirektör ingår i det nya samarbetsorgan som regeringen tillsatt, men svaret är föga upplysande om hur den intensifierade informationsoch upplysningsverksamheten skall läggas upp. Har statsrådet inget att säga om den :saken? Beträffande de högre läroanstalterna upplyser svaret om att erforderliga åtgärder enligt ett särskilt beslut den 24 januari i år skall vidtas. Vidare sägs att arbetet inletts. Mer får vi inte veta, och jag får därför avvakta och se vad arbetet leder fram till under förhoppning att aktiviteterna kommer i gång snabbt. Jag har i interpellationen också tagit upp frågan om ungdomens alkoholvanor. Utförda undersökningar visar att man generellt kan säga att varannan pojke och flicka vid 14 års ålder har alkoholdebuterat. Skolöverstyrelsen har utfört undersökningar beträffande alkoholbruket bland gymnasister i årskurs 2 åren 1956 och 1961 samt läsåret 1967/68. Medan år 1956 drygt 11 procent av pojkarna sade sig dricka sprit någorlunda regelbundet, dvs. någon gång i månaden resp. någon gång i veckan eller oftare, uppgick motsvarande siffra år 1961 till 20 procent och år 1968 till 35 procent. Vår vaksamhet mot narkotikamissbruket är naturligtvis nödvändig, men vi får för den skull inte slappna i vaksamheten mot ungdomens alkoholvanor. Den starkt ökande konsumtion som nämnda undersökningar visar skärper i stället kravet på motåtgärder. Jag har efterlyst vad som kan väntas ske i den vägen, men svaret är inte särskilt substantiellt på den punkten. Den reviderade läroplan för grundskolan som höstriksdagen fattade beslut om skall ge större utrymme för undervisning om alkohol-, narkotikaoch tobaksproblemen. Ja, det är riktigt, men den läroplanen skall börja tillämpas 1970 73. Vidare hänvisar statsrådet till alkoholpolitiska utredningen, som enligt riksdagsberättelsen inte ens räknar med att bli färdig med sitt utredningsarbete under detta år. Föreslagna åtgärder från den utredningen kan således inte sättas in förrän en bit in på 1970-talet. Men vad händer nu? I svaret återstår det förslag som överläm Utbildningsministern nämner i sitt svar också de betydelsefulla insatser som Centralförbundet för nykterhetsundervisning utför. I olika sammanhang har påpekats, bl.a. av generaldirektör Löwbeer, den snedbalans som råder mellan å ena sidan de knappa insatser som görs från olika håll för att försöka immunisera ungdomarna mot bruk och missbruk av alkohol och tobak och å den andra sidan den miljonrullning som satsas i reklam för att bryta ned immuniseringen. Ett stort steg togs genom riksdagsbeslutet förra året om förbud mot spritreklam, då riksdagen begärde ett förslag från Kungl. Maj:t till vårriksdagen i år. Jag tror att ytterligare förstärkning av åtgärderna mot det för närvarande alltför giftvänliga samhället är nödvändig, om vi skall kunna glädjas åt ett förbättrat såväl kroppsligt som själsligt hälsotillstånd bland vår ungdom och vårt folk.

Herr talman! Herr Wirtén har följt upp sin interpellation med en rad frågor. Jag vill först svara beträffande ungdomsrådets förslag om upplysningsverksamhet. Vilken ställning som kommer att tas till det förslaget avgörs när remissbehandlingen är avslutad, och det ankommer inte närmast på mig utan på statsrådet Odhnoff att fatta beslut. Jag vet inte exakt när remisstiden utgår. I interpellationssvaret finns en liten felaktighet. Det heter att någon ökning inte påvisats sedan hösten 1968, men jämförelsen skall avse läsåren 1967 69. Formuleringen i svaret är tyvärr otydlig. Vad upplysningsverksamheten beträffar kommer mitt svar i en mellanperiod, vilket jag beklagar. Skolmyndigheterna har bedrivit en upplysningskampanj i två år, och jag har låtit informera mig litet grand om vad som skett. Redogörelsen handlar sida upp och sida ned om filmer, broschyrer, kurser och konferenser som anordnats genom SÖ:s försorg. Jag har därmed kunnat få ett mått på den stora aktivitet som utvecklats, men det är naturligtvis svårt att veta om den har lönat sig. Har upplysningarna nått fram till dem man velat nå? Att medvetenheten om problemet är mycket större än för ett par år sedan är naturligtvis gynnsamt. Å andra sidan tyder exempelvis Göteborgsundersökningen på att budskapet inte nått fram. Helhetseffekten är väldigt svår att bedöma, men jag kan i varje fall inte annat än uppskatta den väldiga energi som ämbetsverket har lagt i dagen för att försöka få ut information. Jag sade att vi befinner oss i ett mellanläge. Nu har den här samrådsgruppen tillsatts, och den har ett underutskott som behandlar informationsfrågor. Till de viktigaste bland dessa frågor hör hur man skall kunna intensifiera kampanjerna i skolorna och bland ungdomsorganisationerna. Enligt vad jag blivit informerad dröjer det inte lång tid innan den gruppen är färdig med sitt förslag. Av naturliga skäl vet jag emellertid inte vad förslaget kommer att innebära. Under mellanperioden är jag därför förhindrad att ge herr Wirtén det besked som han på goda grunder efterlyser. Jag kan bara säga att han inte skall behöva vänta länge innan arbetsgruppen, där ämbetsverket och ungdomsorganisationerna är företrädda, lägger fram sitt förslag.

Herr talman! Statsrådet Palme har korrigerat sitt svar beträffande utvecklingen från 1967 fram till nu. Om jag uppfattade honom rätt, har det således inte skett någon försämring sedan kampanjen sattes i gång i mars 1967. Det förvånar mig något, men i så fall är ju min tolkning att vi har fått läget bättre under kontroll än mer berättigad. Jag hoppas att den tolkningen av statsrådets uttalande är den riktiga. Jag tror att rapporteringen har varit ganska dålig under perioden mars 1967 —oktober 1968, så jag är tveksam om det verkligen är möjligt att med siffror belägga att det förhåller sig på det här sättet. Men låt oss godta det. I övrigt är jag också imponerad av det som gjorts från ämbetsverkets sida när det gäller att producera material och försöka initiera en motkampanj i dessa frågor. Men det som tycks ha slagit slint är väl ändå att man inte nått ut med materialet till skolorna. Det tycker jag att just Göteborgsundersökningen klart visar. Då ställer jag frågan om det ändå inte är någon brist i fullföljandet av det arbete som göres på centralt håll. Det räcker inte med att man har fina planer som sedan inte följs upp ute i kommunerna och i skolorna. Där tror jag att man kan kräva en bättre tingens ordning. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja tacka för det sista som statsrådet Palme sade om det underutskott som är i arbete för att inom kort komma fram med förslag till en intensifiering av denna verksamhet. Jag tror att det är synnerligen viktigt att så sker. Jag vill också tillägga att jag med beklagande konstaterar att jag när det gäller motåtgärder mot alkoholbruket inte fått fram särsdeles mycket i denna interpellationsdebatt. Jag hoppas att statsrådet Odhnoff kan bistå med mera konkreta förslag, sedan man tagit ställning till statens ungdomsråds förslag.
Herr talman! Beträffande det sista som herr Wirtén sade förhåller det sig ju på det sättet att vi driver den reguljära verksamheten där. Det nya just nu är förslaget från ungdomsrådets sida. Vad beträffar statistiken ber jag om ursäkt på förhand om jag skulle ha missuppfattat den. Jag har alltid tolkat materialet på det sättet att läget hösten 1968 var ungefär oförändrat i jämförelse med hösten 1967, såvitt man kunde läsa ut ur siffrorna. Herr Wirtén har rätt i att vi båda är imponerade av det material som skolöverstyrelsen publicerat. Men vi kan båda ställa frågan: Når detta verkligen ut? Då vill jag bara hänvisa till det sätt på vilket det svenska samhället är uppbyggt. Vi har departement och riksdag. Vi drar ofta upp allmänna riktlinjer och anslår pengar. Sedan är det ämbetsverken som framställer materialet och ställer det till förfogande för lokala skolstyrelser, kommuner och enskilda skolenheter samt utfärdar anvisningar. Men vad som i sista hand sker med detta beror på hur det tas upp i den enskilda skolan, i den enskilda kommunen, av den enskilde läraren och hans elever i samarbete.

Det är för att nå en bredare effekt som vi haft t.ex. konferensen med ungdomsorganisationerna för att pröva nya vägar för information.

Herr talman! Herr Richardson har frågat om jag, med anledning av uppgifter om att elever på grundskolans lågoch mellanstadium kan upptagas som medlemmar i SECO, har för avsikt att pröva huruvida särskilda garantier kan behövas för att förhindra obehöriga förfaranden i samband med medlemsvärvning bland dessa elever eller i föreningsverksamheten i övrigt i de fall sådana minderåriga elever är medlemmar. Jag utgår från att elevorganisationerna bedriver sin medlemsvärvning på ett sätt som är allmänt accepterat inom Övriga organisationer, som har enskilt anslutna minderåriga medlemmar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Den som sett utvecklingen mot förstärkt elevinflytande i skolan som nå got positivt och värdefullt måste inför den senaste tidens tendenser känna sig både förbryllad och bekymrad. Det vore i hög grad olyckligt om all den goodwill, förståelse och uppmuntran från olika myndigheters sida som utgör ett resultat av många års framgångsrikt arbete skulle komma att raseras och elevrörelsen därmed riskera att inte längre bli tagen riktigt på allvar. Risken för en sådan utveckling är tyvärr, som jag bedömer situationen, ganska stor. Genom beslutet att ge elever på grundskolans lågoch mellanstadium rätt till individuellt medlemsskap och genom övergången från ett representativt beslutssystem till ett direkt med s.k. stormöten har man byggt in permanenta frestelser att begå obetänksamma handlingar och därigenom diskreditera själva grundvalen för en väl fungerande elevdemokrati. Statsrådet Palme säger i sitt svar att han »utgår från att elevorganisationerna bedriver sin medlemsvärvning på ett sätt som är allmänt accepterat inom Övriga organisationer, som har enskilt anslutna minderåriga medlemmar.» Frågan är emellertid om det inte är litet väl lättsinnigt att utgå från det. Jag menar att det finns vissa skäl att ställa sig en smula tveksam i det fallet. I många organisationer med minderåriga medlemmar finns det vuxna ledare. Om det skulle gå på tok kan detta få allvarliga konsekvenser på lång sikt. Man måste då fråga sig vilken sorts erfarenheter av facklig verksamhet och föreningsdemokrati över huvud taget som eleverna kommer att ta med sig från skolan, oavsett om de går vidare till universitet, högskolor och andra utbildningsanstalter eller går direkt ut i arbetslivet. Det kan vara värt att beakta att den skolning i och till demo krati som de svenska folkrörelserna givit de senaste två/tre generationerna med all sannolikhet kommer att bli av mindre betydelse genom att en allt större del av ungdomen lever en större del av sin ungdomstid i en relativt sluten krets av skoloch studiekamrater. Detta är, herr talman, ingen oväsentlig fråga, och det är inte heller en fråga som är likgiltig för samhället i stort. Den aktuella frågan gäller emellertid närmast på vilket sätt man skall förhindra att elevkårsdemokratin spårar ur och därmed komprometteras utan att man genom sitt ingripande styr elevkårsdemokratin i så hög grad att självstyrelsen på den vägen äventyras. Man kan dessutom se problemet ur en helt annan synvinkel, nämligen som en fråga om rättssäkerhet, som en fråga om hur de minderåriga elevernas integritet skall skyddas och garantier skapas mot att de utnyttjas på ett obehörigt sätt. Man kan fråga sig om det är rimligt att barn som varken kan läsa eller skriva skall engageras i en riksorganisation av denna omfattning. Det kan måhända bli en organisation som blir landets största med över en miljon medlemmar. Det är, som jag ser saken, helt orimligt att tänka sig att de skall kunna förstå vad det hela egentligen rör sig om. Vill det sig riktigt illa kan dessa småttingar bli värnlösa offer i händerna på intrigerande elevpolitiker, brickor i ett internt maktspel eller måltavlor för en ensidig indoktrinering från en minoritet. Det har sagts att även lågstadieelevernas intressen skall tas till vara. Det förefaller mig obetingat riktigast att om det är någon intressent vid sidan av skolledning och lärare som skall göra det så är det föräldrarna.

Herr talman! Jag konstaterar för det första att herr Richardson inte hade något eget förslag att lägga fram be träffande en kontrollverksamhet. Det kan jag i och för sig väl förstå, ty jag skulie tro att det med hänsyn till lagen om föreningsfrihet blir svårt att utforma sådana kontrollbestämmelser.

Herr Richardson tecknade ett verkligt hiskligt perspektiv av vad som här skulle kunna inträffa. Jag har i grunden en optimistisk syn på ungdomen, på dess förmåga att ta vara på sig själv och på dess självläkande förmåga. Om det skulle förekomma obehörig påtryckning — jag påstår inte att det gör det är jag övertygad om att eleverna själva snabbt och effektivt kommer att rätta till det. Och deras sätt att göra det blir nog mycket slagkraftigare än eventuella lagbestämmelser och dylikt från samhällets sida.

Herr talman! Jag vill gärna understryka att jag helt delar herr Palmes uppfattning och att även jag har en positiv syn på ungdomen. Min fråga gällde inte om vi skulle försvåra en medlemsvärvning, utan snarare att vi skulle dels skapa garantier för obehörigt förfarande, dels hjälpa föreningarna att undvika att begå dumheter som kan kompromettera deras ställning. Ett sådant stöd av samhället skulle utgöra ett skydd för verksamheten. Herr Palme frågade om jag hade några förslag. Några direkt utarbetade sådana har jag inte. Man skulle kunna tänka sig att ta modellen från Eiraskolan och att sålunda ha en elevverksamhet inom den egna klassen under de första åren. Denna verksamhet kunde sedan trappas upp, så att man på mel lanstadiet hade föreningsverksamhet tillsammans med parallellklassen eller inom den egna skolan — en närdemokrati. Först på de högre stadierna kunde man sedan bygga upp verksamheten avsedd att ingå i en riksorganisation. Om tecken skulle visa sig på att småttingar värvades på ett obehörigt sätt kunde man begära att få uppgifter om medlemsantal på de olika stadierna. På det sättet kunde man få en viss kontroll av verksamheten.

Herr talman! Jag tror att herr Richardson blandar ihop helt olika saker. Den första är den verksamhet som förekommer vid Eiraskolan och som bl.a. innefattar att elever i första och andra klasserna på lågstadiet får vara med om att fatta beslut som rör deras egen miljö och deras skolgång. Det är en utmärkt verksamhet. Den andra frågan berör elevernas rätt att bilda föreningar. SECO bygger numera på individuell anslutning. Den som vill får alltså ansluta sig; det kan vi svårligen förhindra. Naturligtvis kan man säga som herr Richardson — som fortfarande inte har något konkret förslag — att man skall hjälpa elevorganisationen och se till att den inte bär sig illa åt, men en sådan hjälp kan mycket lätt bli en stimulans just till att bära sig illa åt.

Det är så att säga demokratins självläkemetod. Den litar vi på när det gäller samhället i stort; den får vi försöka lita på även när det gäller eleverna.

Herr talman! Jag vill bara i korthet påpeka att jag inte alls blandar ihop dessa två former av elevverksamhet. Mitt yttrande innebar enbart att jag tror att den form av elevrådsverksamhet som tillämpas vid FEiraskolan är den riktiga. Den bedrivs ju inom skolan med stöd av denna, och den bör uppmuntras på allt sätt. Det behövs en inskolning i demokrati av dessa små analfabeter under lärares ledning, icke under ledning av kamrater — som kanske är 15—16 år gamla — i en elevrådsstyrelse på högstadiet. Jag skulle som avslutning på denna debatt vilja vidga perspektivet en aning genom att erinra om att det är över 200 år sedan Rousseau öppnade ögonen på förstockade pedagoger, informatorer och föräldrar i Europa genom att påpeka att barn är barn och bör behandlas som barn och inte som vuxna i miniatyr. Aftonbladet gjorde en enkät för någon vecka sedan, varvid man frågade sjuåringar vad SECO är för någonting. En av dem svarade att det var någon »grej» som man har att fotografera med, alltså någon sorts kamera, en annan att det var en skridskobana, en tredje att det var en fabrik. Detta är, herr talman, helt förtjusande. Jag tycker att vi gott kan låta våra barn i fortsättningen leva i villfarelsen att SECO är en kamera, en skridskobana, en fabrik eller varför inte — som någon trodde — en syförening som håller till i kyrkan eller ett cykellås.
Herr talman! Om jag har läst min »Emile» rätt var en av Rousseaus principer att man skulle låta barnen bränna fingrarna på spisen — ty sedan skulle de inte göra om det — i stället för att med hugg och slag hindra dem att komma i spisens närhet. Det är kanske en litet gammalmodig uppfost Ang. allmänna handlingars offentlighet ringsprincip, men det är ändå något av kärnan i den debatt vi har fört. Det gäller här inte bara enskilda individer, det gäller också kollektiv som riskerar att bära sig illa åt.

Herr talman! Jag har som motionär i detta ärende nöjt mig med att foga ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande. Jag skall bara tillåta mig att säga några få ord. Det ligger naturligtvis ett betydande värde i att utskottet givit sin enhälliga anslutning till offentlighetsprincipen och även uttryckt förväntan om att det utredningsarbete, som snart skall sättas i gång, kommer att resultera i att principen hävdas och stärks. Vad som föranlett mig att motionera och att avge ett särskilt yttrande är att det gjorts många liknande principdeklarationer utan att dessa påverkat utvecklingen. Denna har tvärtom gått därhän att vi fått en rad undantagsbestämmelser på på olika områden. Vad jag önskat uppnå är något mer än en ny principdeklaration. Jag hade önskat att riksdagen, innan den nya utredningen får sina direktiv, klart hade sagt ifrån att arbetet skall inriktas på att avveckla en rad undantagsbestämmelser, som införts under årens lopp. I motionen har jag nämnt att sekretesslagen ändrats inte mindre än 31 gånger sedan tillkomsten 1937 och nästan varje gång på så sätt att offentligheten inskränkts. Vad jag velat uppnå är alltså praktiska handlingsdirektiv och inte bara allmänna och vackra ord. Ju mer den offentliga sektorn expanderar desto angelägnare är det att åstadkomma ökad insyn i myndigheternas handlande. Det är oroande om människorna får en känsla av att vara föremål för myndigheternas godtycke och av att samhällets styrning sker över deras huvud eller bakom deras Ty88: Det har tyvärr inte, herr talman, nu varit möjligt att få med utskottet på något mer än ett uttalande i allmänna ordalag. För att inte ge intrycket att åsiktsskillnaderna är större än de faktiskt är, har jag avstått från att reservera mig och nöjt mig med ett särskilt yttrande.

Herr talman! Det kan synas paradoxalt att två motioner, den ena om vidgad offentlighet i förvaltningen och den andra om inskränkningar i offentlighetsprincipen, behandlas nästan jämsides i både utskott och kamrar samt avslås med hänvisning till samma väntade utredning. Motionerna I:95 och II: 246 syftar dock till ett säkerställande av att individens rätt till privatlivets helgd inte kränkes inför domstol. Jag tror att detta är ett önskemål som de flesta accepterar. När den åtalade lämnar uppgifter om barndomsförhållanden, om hur det varit inom hemmets väggar och om sina förhållanden till kamrater, arbetsplats och skola gör den åtalade det i den tron att de icke skall delges en större grupp av människor. Men för närvarande riskerar man att uppgifterna genom uppläsning i rättssalen blir tillgängliga för en mycket större allmänhet. De flesta åtalade känner inte till sin rätt att begära att få en del av rättegången handlagd inom lyckta dörrar. Som åhörare i en rättssal har jag själv upplevt detta flera gånger. Jag har också från andra orter hört att man där på samma sätt läser upp utredningar om personliga förhållanden. I motionen har vi nämnt en hel del av de negativa verkningar detta kan få. Speciellt vid de s.k. mammuträttegångarna med många åtalade finns ofta släkt och kamrater till de åtalade närvarande samtidigt, och då kommer utredningens material att få stor spridning. Det är inte den grundläggande regeln om offentlig bevisföring vid rättegång som vi ifrågasätter, utan vad vi vänder oss mot är den olika praxis som råder när personundersökningar och sociala utredningar skall delgivas rättens ledamöter. Domare och nämdemän skall vid utdömande av påföljd också ta individuella hänsyn för att man skall förebygga att den åtalade begår nya brott, och därför har de behov av att bilda sig en uppfattning om den åtalades personlighet. Men för åhörarna synes sådana upplysningar inte ha betydelse ur rent saklig synpunkt. Motionärerna är mycket tacksamma om frågan kan bli föremål för utredning, och därför vill jag inte ställa något yrkande mot utskottets förslag. Konstitutionsutskottet har emellertid begränsat sig till att uttala att frågan torde komma under övervägande i samband med en ny utredning om offentlighetsprincipen. Som motionär vill jag gärna uttrycka en förhoppning att utskottets förmodan blir uppfylld. Utskottet citerar motionen, men man Ang. politiska opinionsundersökningar kommer inte med någon egen viljeyttring om de olägenheter för den enskilda individen som de problem vi har påpekat för med sig. Jag tror att ett positivt uttalande från utskottets sida bättre hade medverkat till positiva effekter på detta område. Den förra utredningen om offentlighet och sekretess tog över fem år. Även om en ny utredning kanske kan bygga på tidigare skapat material, får man tydligen ändå med visst tålamod invänta en lösning på de problem vi har påpekat.

Herr talman! Första kammaren har nu att behandla motioner av herr Stefanson och herr Ohlin m.fl. om ett värdefast statligt obligationslån. Bankoutskottet har tyvärr avstyrkt motioner na, men en reservation med tillstyrkan har lämnats av centerpartiets, folkpartiets och det moderata samlingspartiets representanter i utskottet. Man är ganska förvånad över att majoriteten i utskottet inte velat tillstyrka motionerna. Avsikten med dem framgår ju tydligt. Man vill nämligen göra ett försök för att få erfarenhet av en värdefast låneform när det gäller obligationer. Motionärerna har också betonat att lånet skulle emitteras i låga valörer, avsedda att bereda småsparare möjligheter att kunna välja en värdefast placering av sina sparslantar. I motionerna tas också upp värdesäkringskommitténs förslag till ett försök med indexlån i mindre omfattning. Kommittén ansåg att det syntes föreligga ett behov av ökade möjligheter för spararna att värdesäkra sitt långfristiga sparande. Det förslaget lämnades redan år 1964, men ännu har Kungl. Maj:t inte tagit ställning till kommitténs förslag. Jag vill också erinra om att försäkringsinspektionen, Kooperativa förbundet, Landsorganisationen och Svenska försäkringsbolags riksförbund ställt sig helt positiva till förslaget i sina remissyttranden. Motionärerna anser att det just är småspararna som har behov av ett värdesäkert obligationslån och att statsmakterna bör göra ett försök med detta. Det är just småspararna som förlorar på inflationen. När penningvärdet minskar, så minskar också sparslantarnas reella värde i den mån de är insatta på bank eller i obligationer eller andra lånebevis. Däremot är det oftast annorlunda med sparmedel som är placerade i egna fastigheter eller i aktier. Deras värde i kronor räknat ökar som regel i takt med inflationen, och ibland också snabbare än inflationen, beroende på i vilka objekt man satsat pengarna. Att man inte kan få värdefasta lån är en orättvisa mot alla de spåsparare som inte vill eller kan ta de risker som är förenade med fastighetsköp eller aktieinnehav. Den som har större kapitaltillgångar och som vill ta dessa risker har alltså större möjligheter att värdesäkra sitt kapital. Jag vill gärna påpeka detta, då socialdemokraterna ofta utger sig för att vara de smås speciella beskyddare. Men här vill man inte vara med och hjälpa dem. Det har ofta sagts att målet för den ekonomiska politiken är att förena full sysselsättning med ett fast penningvärde. Man måste väl också säga att detta är en mycket svår uppgift och en uppgift som i varje fall regeringen inte lyckats med. En sak är dock klar, och det är att sparandet kan öka möjligheterna att få inflationen att minska och kanske rent av upphöra. Om konsumtionen minskar kan man öka investeringarna på annat håll, och det blir på så sätt lättare att upprätthålla full sysselsättning. Ett ökat sparande är därför också ett led i kampen mot inflationen. Under år 1967 beräknas hushållssparandet ha uppgått till nära sex miljarder kronor. Det är ingen liten post. Utan tvivel skulle sparandet kunna öka ytterligare om det fanns möjligheter till ett värdesäkert sparande. Tidigare har det inte varit ovanligt att inflationen ökat med lika många procent per år som procentsatsen för räntan på kapitalet, om detta varit insatt på bank. På räntan skall man sedan i många fall betala inkomstskatt. Ett sådant förhållande kan inte verka stimulerande på sparviljan. Mot den bakgrunden är det angeläget att försök görs att värdesäkra de sparslantar som småsparare har. Detta bör, som motionärerna föreslår, kunna ske genom utgivandet av ett värdefast obligationslån i låga valörer, så att småspararna har möjlighet att köpa en eller flera obligationer allt efter vars och ens förmåga och önskan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord med anledning av dessa folkpartimotioner, utskottets utlåtande och det förhållandet att vårt partis representanter anslutit sig till den reservation som är fogad till utlåtandet. Jag tror att det är angeläget att placera in den här frågan i ett rimligt storlekssammanhang. Förslaget avser utgivande av ett s.k. värdefast lån. Herr Österdahl har redan understrukit att det gäller en försöksverksamhet, och jag vill då särskilt vända mig mot ett uttalande som görs i utskottets utlåtande, där det heter å propos Finland att man i det landet avskaffat alla former av indexbindning. Uttalandet måste tolkas så att de finska statsmakterna funnit sådana bindningar svåra att förena med en effektiv stabiliseringspolitik. Att använda det argumentet i detta sammanhang tycker jag är att skjuta mygg med kanoner. Vi har i vårt land en lång rad indexbindningar. Det är fallet med ATP-pensionerna och med våra egna riksdagsmannapensioner. Att dessa pensionssystem från denna synpunkt skulle vara fria från all kritik, samtidigt som ett försök med ett värdefast lån på ett relativt rimligt belopp skulle föranleda att det svenska samhället skakade i sina grundvalar har jag svårt att förstå. Svenska staten lånar för närvarande upp 250 å 300 miljoner kronor i månaden; ett lån av den här typen, som vi talar för, kan röra sig om något eller ett par hundratal miljoner kronor. För att skingra de vanföreställningar som kan råda skall jag försöka klargöra denna lånetyps konstruktion, och jag skall anföra ett par exempel. Det finns redan en typ av indexlån som utges av riksgäldskontoret. Det senaste lånet har benämningen Spar 68. Vidare har Kooperativa förbundet ett indexlån från år 1952. Spar 68 är konstruerat som ett sexårigt lån. Det gavs ut i december i fjol och skall återbetalas i december 1974. Det inlöses med 150 procent, dvs. med 150 kronor för insatta 100 kronor. Räntan är 6 procent per år och räknas som ränta på ränta plus en bonus på 8 kronor. Det resulterar alltså i att man efter sex år får ut räntan i form av detta 50-kronorsbelopp som ligger över de insatta 100 kronorna. Under år 1968 var räntan på statslånen 6 procent. Spar 68 har alltså lagts upp helt i överensstämmelse med det ränteläge som rådde i fjol. Bonusen: på 8 kronor utgör kompensation för den eventuella penningvärdeförlusten. under dessa sex år. Eftersom löptiden är relativt kort och penningvärdefallet därigenom kan beräknas till 11/2 procent om året, kan det göras gällande: att detta är en typ av värdefast lån. Man kan naturligtvis också säga att bonusen ger en något högre ränta än 6 procent. Räntan blir i själva verket i genomsnitt 7 procent per år, och då är det den högre räntan som utgör kompensation för penningvärdefallet. Det är en smaksak vilken terminologi man här vill använda. Jag har ingen invändning att göra mot konstruktionen av Spar 68. Ett lån med en sådan konstruktion kan mycket väl ingå som ett led i riksgäldskontorets upplåningspolitik för att i största möjliga utsträckning hålla kontakten med landets småsparare. Spar 68 fick 93 000 tecknare, som tecknade 326 miljoner kronor. Detta belopp motsvarar således svenska statens upplåningsbehov under ungefär fem veckor. Inom parentes vill jag dock säga, herr talman, att beskattningen av Spar 68 enligt min mening är osnygg — men den saken skall vi ju inte diskutera i dag.

Riksgäldskontoret skall med andra ord bredda sitt register av lånekonstruktioner. I detta sammanhang måste jag betona, att jag inte kan förstå motviljan häremot från majoritetens sida. Vad det här gäller är ju ingenting annat än ett försök på denna konstruktionsbasis. Nu har vi, som jag sade, på vår marknad ett lån av denna typ, nämligen Kooperativa förbundets förlagslån av år 1952. Om detta lån är i huvudsak följande att säga. Det är ett 3-procentigt förlagslån på 68 miljoner kronor. Lånet skall slutbetalas senast den 31 januari 1972, således efter 20 år. Det finns en speciell klausul i lånet som anger att låntagaren förbinder sig att om penningvärdet år 1971 skulle ha undergått en försämring i jämförelse med år 1951 så betalas kompensation härför till långivaren på så sätt att denne erhåller ett belopp utöver det nominella, motsvarande penningvärdets fall. Denna speciella kompensation är dock maximerad till 50 procent av det nominella beloppet. För närvarande står konsumtionsprisindex med år 1951 som basår i 186, och det betyder att Kooperativa förbundet måste lösa in detta lån genom att betala en bonus av 50 procent. Vill man på ett enkelt sätt slå ut denna bonus som en ränta över löptiden av 20 år, kan man säga att lånet ger en förräntning av i runt tal 5 å 51/2 procent. För min del tycker jag att det hedrar Kooperativa förbundet att förbundet år 1951 tog detta steg. Det hedrar dem att de, i ett läge när lågräntedoktrinen drevs in absurdum i detta land, vågade stiga fram och erbjuda en ränta som, vilket människor relativt lätt kunde räkna ut, var rätt mycket högre än vad som då annars tillämpades. Men med det ränteläge vi har i dag måste vi ändå karakterisera den räntan som mycket måttlig. Konstruktionen av ett värdefast lån nu skulle alltså kunna vara någonting i denna stil — ett lån på 15 å 20 år med ränta och med bonus som skulle kunna kompensera för det penningvärdefall som man i dag bedömer som troligt. Vi har utomordentligt svårt att fatta varför det skulle vara så orimligt att riksgäldskontoret inlemmade denna typ av lån i sin arsenal av olika lånekonstruktioner. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.